Herr talman! Jag skall ta upp och litet kommentera de moderata reservationer som är fogade till socialutskottets betänkande. Jag skall först nämna reservation 1, som gäller yrkesbenämning för viss vårdutbildning. Som grund för denna reservation föreligger två moderata motioner. De moderata ledamöterna i socialutskottet anser att det är högst otillfredsställande att de elever som påbörjat nuvarande sjukvårdsutbildning inom den kommunala högskolan inte skall kunna veta att deras utbildning kan leda fram till legitimation som sjuksköterska. Många elever upplever detta som osäkert, och det har kommit uppgifter om att det finns elever som hoppat av utbildningen med anledning av detta. Det är ännu mer otillfredsställande om man beaktar att ungdomar vid sitt utbildningsval fått information av syo-konsulenter, arbetsförmedlare och antagningsnämnd om att utbildningen skulle leda fram till legitimation som sjuksköterska. Det är enligt vår uppfattning viktigt att unga människor kan känna trygghet i sin utbildning och i sitt yrkesval. Vi moderater anser att riksdagen redan nu skall uttala att fullgjord och godkänd utbildning på hälsooch sjukvårdslinjen skall leda till legitimation som sjuksköterska och att detta skall ges regeringen till känna som riksdagens mening. Ett sådant klart uttalande kan enligt vår uppfattning göras utan att vi avvaktar behörighets I reservation 4 berörs inriktningen av Spris fortsatta verksamhet. Vi vill hårdare trycka på att Spri skall inrikta verksamheten mot uppdrag som man skall fullgöra mot ersättning. Inför nästa finansieringsöverenskommelse bör regeringen överväga detta och därmed också frågan om en minskning av anslaget till Spri. Vi anser att detta skall ges regeringen till känna som riksdagens mening. Det finns också ett särskilt yttrande fogat till utskottsbetänkandet. Detta gäller Gunnar Biörcks i Värmdö motion angående kommenterande årsberättelser. Utskottet har tidigare instämt i synpunkten att det är värdefullt att lokalt analysera data av den sjukvårdande verksamheten. Man har också tidigare påpekat att kommenterande årsberättelser bör ge anledning till att närmare analysera den verksamhet som bedrivs och att av detta kan följa uppslag och idéer om förbättringar av verksamheten. Utskottet har nu sagt att det här i första hand åvilar sjukvårdshuvudmännen och hänvisar också till erfarenheter av den nya hälsooch sjukvårdslagen. et De moderata ledamöterna har i ett särskilt yttrande velat understryka att kommenterande årsberättelser från sjukhus, kliniker, vårdenheter etc. skulle vara värdefulla för det uppföljningsarbete som förutsatts för att hälsooch sjukvården skall motsvara de förväntningar i fråga om förebyggande insatser som numera ställs. Vi utgår därför från att man både hos socialstyrelsen och hos sjukvårdshuvudmännen kommer att bli alltmer medveten om behovet av sådana årsberättelser vid sidan av de nuvarande databaserade uppgifterna. Datarutinerna fyller inte behovet av lokalt bearbetade och kommenterade uppgifter i direkt anslutning till verksamhetsåret. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till de moderata reservationerna 1 och 4. Jag kommer att begära votering beträffande reservation I men däremot inte beträffande reservation 4. Det innebär inte någon gradering av innehållet, utan skälet är att jag inte vill ta kammarens tid i anspråk mer än nödvändigt.
Herr talman! Det här betänkandet behandlar bl.a. motion 1828 med Blenda Littmarck, Kerstin Anér och mig som undertecknare. Den handlar om forskning och utveckling i vad gäller naturläkemedel. Naturläkemedlen tilldrar sig ett betydande intresse. Många människor i vårt land förlitar sig på de läkemedlen i sin strävan att förbättra sin hälsa. Också många läkare i vårt land ser naturläkemedlen som ett värdefullt bidrag till de övriga terapimöjligheter som står till buds. 3 Tidigare hade myndigheterna här i landet en utpräglat negativ inställning till naturläkemedel. Det var i många fall förbjudet att införa, saluföra och beskriva sådana läkemedel. Nu har den inställningen ändrats genom den lagstiftning som gäller sedan några år — naturläkemedelslagstiftningen. Detta har bl.a. lett till att en lång rad naturläkemedel nu är tillgngliga. Även injektionspreparat som länge var särskilt svåråtkomliga har åtminstone i vissa fall släppts fria. Iscador släpptes fritt helt nyligen, men tyvärr har vi ännu inte fått möjlighet att få THX frisläppt, vilket är mycket beklagligt. Denna mer betydelsefulla roll som naturläkemedlen har fått i terapiverksamheten här i landet gör också att ett systematiskt forskningsoch utvecklingsarbete i vad gäller dessa frågor blir alltmer angeläget. Tyvärr saknas det i betydande utsträckning. Det görs en hel del utredningar och forskningsinsatser, men bilden är ganska splittrad. Den skrivning som majoriteten har gjort i utskottsbetänkandet illustrerar splittringen mycket tydligt. En lång rad olika organ har litet delansvar för just forskningsoch utvecklingsdelen, och någon samlad verksamhet går knappast att få, såvitt jag förstår. Det är därför angeläget att vi, som vi föreslår i motionen, får ett särskilt organ som skall kunna få ett samlat ansvar för forskning och utveckling kring naturläkemedel. Det skulle vara möjligt att skapa ett sådant organ med utnyttjande av befintliga resurser och kompetens inom bl.a. socialstyrelsen och de organisationer som på ideell basis arbetar med de här frågorna. Jag beklagar den litet njugga inställning som majoriteten har visat i den här frågan — att man inte vill föra den framåt på det sätt som motionen föreslår. Däremot ser jag med tillfredsställelse att det finns en reservation, nr 3, med Rune Gustavsson som första namn och med reservanter från centern, folkpartiet och moderaterna. Jag vill, herr talman, yrka bifall till den reservationen och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag funderade faktiskt, om jag skulle gå upp talarstolen eller ta det från bänken. Jag tror att jag kan ta det enkelt från diskussionssynpunkt. En rad motioner har behandlats i socialutskottets betänkande nr 18, och jag hänvisar där till vad som sägs i betänkandet. Jag yrkar bifall till majoritetsförslagen och avslag på samtliga reservationer som det har yrkats bifall till. Jag kanske ändå skall säga några ord om vårdutbildningen. På det området pågår beredning, och biträdande socialministern Sigurdsen har nyligen här i kammaren sagt att ärendet skall beredas skyndsamt, dvs. att behörighetskommitténs arbete skall bedrivas skyndsamt. För dem som har kommit in på skolorna kommer problemen att lösas. Det finns alltså ingen anledning att göra någonting ytterligare. Om man skulle bifalla reservationen når man, såvitt vi i majoriteten kan se, inte ett dugg längre. Med dessa få ord yrkar jag bifall till utskottets hemställan i socialutskottets betänkande nr 18 och avslag på de reservationer som det har yrkats bifall till.

Herr talman! Jag kommer inte att bli lika kortfattad som Evert Svensson. I det här betänkandet behandlas en motion om åtgärder för en bättre styrning, både utbildningsmässigt och fördelningsmässigt, av läkarresurser. Utskottet framhåller att den fortgående ökningen av läkarkåren gör att problemen med snedfördelning av läkarresurserna är av övergående natur. Med hänsyn till den lämnade redovisningen över åtgärder som man vidtar och är beredd att vidta för att få till stånd en bättre fördelning av läkarresurserna i landet är, säger utskottet också, något initiativ med anledning av motionen inte erforderligt. Det är en mycket märklig slutsats som utskottet drar. Man kan nästan få det intrycket att problemet med läkarfördelningen nyligen uppstått och snabbt kommer att avhjälpas. Låt mig erinra om att dåvarande statsrådet Elisabeth Holm både 1979 och 1980 besvarade frågor om den sneda läkarfördelningen. Statsrådets svar var att det inte då fanns någon anledning för regeringen att vidta några ytterligare åtgärder. Hon gjorde alltså då samma bedömning som utskottet nu gör. Men hur länge skall människorna i de berörda regionerna vänta innan det här problemet är löst? Tag t.ex. Skellefteå sjukvårdsdistrikt, där 19 av 31 läkartjänster i februari i år var vakanta. Hur uppfattar människor som bor i dessa områden Läkareförbundets krav att utbildningen av läkare kraftigt måste skäras ned? Hur uppfattar dessa människor utskottets avvisande attityd när man säger att problemet med den sneda fördelningen av läkarresurserna är av övergående natur? : Det är inte bättre ställt i Storstockholmsområdet. Stockholms läns landstings hälsooch sjukvårdsnämnd konstaterade i samband med sitt senaste sammanträde vid månadsskiftet februari-mars att det är oacceptabelt att befolkningen i de södra länsdelarna skall få sämre medicinsk service på grund av att det är svårt att rekrytera och behålla distriktsläkare. Vidare konstaterar man att landstinget för ett år sedan beslutade om ett stopp för rekrytering av distriktsläkare till de norra delarna av länet. Syftet var att nå en bättre balans mellan norra och södra delen. När det gäller den senare har det varit svårt att rekrytera läkare. Men det syftet har inte kunnat uppnås. I sjukvårdsområdena i norr har man begärt dispens, och man har också i ett stort antal fall fått sådan. Hälsooch sjukvårdsnämnden framhåller att åtgärder nu måste vidtas för att garantera en god läkarförsörjning i den södra länsdelen. Inte ens i storstadsområdena har man alltså lyckats lösa läkarfrågan. I Landstingens Tidskrift nr 4/83 tar en primärvårdschef till orda: ”Hälften av landets 800 läkarvakanser finns inom de tre på 70-talet i förtur ställda områdena. Säg mig då, beslutsfattare, vad menar ni, när ni talar om politiska prioriteringar?” Primärvårdschefen frågar också hur utvecklingen stämmer överens med de sjukvårdspolitiska prioriteringarna. Han skriver: ”Som representant för en politiskt prioriterad och vakansbelastad verksamhet utan tillgång till en enda vikarie blir man minst sagt fundersam. Men ”utvecklingen” av primärvården fortsätter enligt traditionellt 70-tals mönster i form av en aldrig sinande ström av planer, förslag, promemorier och visioner om vad primärvården skall åta sig. Det finns anledning att upprepa det jag skrev i Landstingens Tidskrift nr 12/79. Det gäller att utveckla något annat än hårt pumpade pratbubblor.” Vidare framgår av artikeln att antalet vikarier inom flertalet sjukvårdsområden nu har ökat jämfört med 1981. Framför allt gäller det län med läkarutbildning. Till detta kan läggas att antalet privatpraktiserande kolleger företrädesvis är verksamma i de redan i dag läkartäta storstadsregionerna. I Skellefteå sjukvårdsdistrikt i Västerbotten gick vad som i det närmaste kan betraktas som katastroflarm i februari i år. Av 31 läkartjänster på vårdcentralerna är 19 tjänster vakanta i dag. Personalchefen vid lasarettet i Skellefteå konstaterar i en tidningsintervju ”att någon plötsligt påkommen kris handlar det inte om. Men en redan tidigare brydsam situation har successivt försämrats och nu är det nödvändigt att ta till krafttag för att reda upp den.” Det är egentligen inte fråga om brist på läkare, säger personalchefen vidare. ”På lasarettet har vi gott om sökande. Men tydligen finns det en motvilja mot att arbeta på landsbygden.” I Skellefteå har åtta läkare nyligen bildat ett aktiebolag. Förutom att man botar sjuka människor, köper man och säljer aktier. Också på andra håll i landet öppnar läkare privatmottagningar i de befolkningstäta områdena. Samtidigt hotas vårdcentraler ute i glesbygdsområdena av stängning på grund av läkarbrist. Det är tydligen på det sättet att arbetsuppgifterna på de stora lasaretten inte räcker till. I stället fyller man ut sin arbetstid genom att öppna privatpraktik, medan det för människorna i stora områden av vårt land innebär avsevärda problem att få besöka en läkare. Såvitt jag kan förstå är rådande förhållanden ett bevis på brott mot vår hälsooch sjukvårdslag, eftersom de olika landstingen i enlighet med denna åläggs att erbjuda medborgarna en jämlik hälsovård. Man har ute i kommunerna försökt med olika medel. Man hart.ex. byggt villor med subventionerade hyror och försökt hjälpa till att lösa de här problemen. Man kan också förstå att läkarna inte är så pigga på att söka dessa tjänster, när t.ex. den situationen kan uppstå att två läkare på en femläkarstation även får ta hand om en annan läkarstation och därutöver skall ha jourtjänstgöring varannan natt. Den här situationen uppstod bl.a. i Västerbottens inland förra året. Man förstår att läkarna flyr fältet vid första bästa tillfälle, när sådana arbetsförhållanden erbjuds dem. Herr talman! Bara det senaste året har otaliga tidningsrubriker berättat om de stora problem som den sneda fördelningen av läkarresurser utgör, där även läkare har tagit till orda och kräver ändringar.

Och den fortgående ökningen av läkarkåren gör inte problemet med denna snedfördelning av läkarresurserna till ett problem av övergående natur. Tillgången på läkare har nämligen ökat. År 1970 fanns det 10 000 läkare. År 1980 fanns det drygt 19 000. Men detta har ju inte nämnvärt förbättrat situationen. Tvärtom tyder de många exemplen som beskrivs i olika sammnahang på att situationen på många håll har förvärrats. Herr talman! Enligt vår mening måste nu snabba åtgärder vidtas för att alla människor, oavsett var de bor, skall få en bra sjukvård. Det handlar också om att alla läkare — och detta gäller i främsta hand distriktläkare — skall få drägliga arbetsförhållanden. Jag vill därför yrka bifall till reservation 2, som fogats till detta betänkande.

Herr talman! Redan vid 1976/77 års riksmöte tillät jag mig att motionera om att våra sjukhus borde återgå till den gamla goda seden att upprätta aktuella, analyserande och kommenterande årsberättelser, och vid detta riksmöte har jag återkommit i saken. Med den konstitutionella konservatism som präglar den svenska riksdagens verksamhet har socialutskottet i år liksom tidigare avstyrkt motionen. De moderata ledamöterna i socialutskottet har dock — icke oväntat — visat sig mest bildbara och har i ett särskilt yttrande uttalat sig mera positivt till min begäran. Allra mest progressiv har dock utbildningsminister Lena Hjelm-Wallén varit, ty av hennes svar på en interpellation för någon tid sedan framgick att i varje fall klinikerna vid undervisningssjukhusen i vårt land nu beräknas återta den nyttiga verksamhet som består i att ta reda på vad man har gjort under året, vad det har resulterat i och till vilka slutsatser för den fortsatta verksamheten en sådan återblick han föranleda. Detta bör f. ö. utbildningsministern i klartext ge dem till känna, för hur och när skall de annars få reda på det? Herr talman! Övertygad om nyttan av att med jämna mellanrum se efter vad man har haft för sig och dra slutsatser av detta överväger jag efter socialutskottets ställningstagande att vid nästa riksmöte motionera om att icke blott — som nu — justitieombudsmännen, riksdagens revisorer, förvaltningsstyrelsen, riksbanken och riksgäldskontoret utan även riksdagens utskott bör utarbeta årliga begrundande och eftertänksamma berättelser över sin verksamhet.

Trafikutskottets betänkanden 9, 10 och 13 kommer nu att debatteras i tur och ordning och voteringarna kommer att äga rum i ett sammanhang sedan dessa betänkanden har slutdebatterats. Först upptas alltså trafikutskottets betänkande 9 om anslag till Telekommunikationer.

Herr talman! Det är inte första gången som vi diskuterar televerkets monopolställning och konkurrensförhållanden. Jag skall därför fatta mig kortast möjligt, när jag nu hävdar att det är nödvändigt att 1980 års beslut om begränsning av monopolområdet fullföljs. Det är ju så, att ingen annan teknologi utvecklas så snabbt som teletekniken. Det är också sant att televerket i Sverige är ett välskött och konkurrenskraftigt företag. Men oavsett detta, eller kanske just på grund av detta, borde televerket självt kunna vara införstått med att man i görligaste mån begränsar dess monopolområde. En sådan avgränsning är angelägen eftersom den konkurrens som televerket har utifrån stimuleras om företagen får konkurrera på lika villkor med televerket. Televerket ger därigenom också sina konkurrenter möjligheter att planera sin verksamhet på längre sikt. Vi på moderat sida anser att televerkets monopolområde bör begränsas till själva telenätet. Det skulle medföra att konsumenterna fortare, billigare och bättre skulle bli delaktiga av den tekniska utvecklingen. Det har redan bevisats på många sätt, och vi på moderat sida står på fast mark när vi kräver en sådan begränsning. En fri konkurrens på hemmamarknaden skulle nämligen ge billigare produkter och en snabbare utveckling. Vi begär därför att det skall tillsättas en utredning för att se över televerkets monopolområde. Vi tycker också att det är principiellt felaktigt att televerket skall bedriva en monopolskyddad verksamhet som kan vara till skada för verkets konkurrenter. Det kan inte vara riktigt att televerket också är provningsmyndighet för de tekniska apparaturer som förekommer på marknaden och de som skall in på denna. Det är enligt vår mening riktigare att televerket får avstå från den favör gentemot konkurrenterna som myndighetsrollen ger. Jag yrkar med detta, herr talman, bifall till vår reservation i trafikutskottets betänkande nr 9.

Herr talman! Precis som vid tidigare tillfällen bygger tillskyndarna av televerkets monopol sin argumentation på en minst sagt motsägelsefull tes. Samtidigt som de menar att vi har ett välskött televerk som är effektivt och konkurrenskraftigt hävdar de att ett aldrig så litet avsteg från monopolet skulle ”vara till nackdel för både de svenska konsumenterna och den svenska teleindustrin”. Televerkets chef säger i en intervju att 14 000 anställda skulle få gå om monopolet bryts. Men om det är riktigt att televerket är så framstående som man vill göra gällande, då måste man ju kunna fortsätta att hävda sig bra också om man minskar sin monopolställning något. Vi ifrågasätter inte televerkets monopol på teleoch datanätet, även om också det begreppet blir svårare och svårare att avgränsa. Men vad vi i folkpartiet med kraft vänder oss emot är att det skulle vara ett argument för att televerket också skall ha monopol på växlar, modemer och en mängd annan kringutrustning. Herr talman! Teleoch datautvecklingen går oerhört snabbt. Alltmer av information och kunskap förmedlas via datanätet. Därför tycker vi det är nödvändigt att fästa uppmärksamheten på organisationsoch ansvarsfrågor och verka för att makt och inflytande på det här viktiga området inte samlas på ett fåtal händer. Ett led i den strävan är att minska televerkets monopolområde. Ett annat skäl är att vi har en svensk teleteknisk industri med goda möjligheter att klara sig i en hård internationell konkurrens. Men inom det här området, liksom alla andra, är det viktigt att man också har en hemmamarknad med referensobjekt. Självfallet försvåras det om vi låter televerket självt bestämma villkoren på den svenska marknaden, framför allt eftersom man ständigt och jämt visar så stor okänslighet för just konkurrensaspekten. Utgångspunkten var att konkurrens på lika villkor skulle åstadkommas för ett ökande antal teletjänster. Sedan dess har framför allt användare men också företrädare för industrin pekat på områden där televerket inte lagt ned särskilt stor möda på att leva upp till det beslutet — och då uttrycker jag mig försiktigt. Vi har i vår motion nämnt några exempel. Ett exempel är att verket på egen hand har infört en konkurrensbegränsning för den nya kontorstjänsten teletex genom att monopolbelägga det här systemet i 18 månader. Just teletex är en principiellt mycket viktig fråga, eftersom den här metoden att försvåra för konkurrenterna kan användas också i andra liknande sammanhang. Ett annat exempel vi nämner är att man underlåter att göra det nya teledatanätet tillgängligt för andra än sina egna kunder. De beslutade riktlinjerna innebar också att monopolavgränsningen skulle anpassas till den tekniska utvecklingen. Vi har i motionen också visat på områden där vi inte tycker att verket har motsvarat det kravet. Det gäller t.ex. det s.k. modemmonopolet, som man visserligen har beslutat avskaffa på några enstaka typer, men på den helt dominerande delen finns det fortfarande kvar och försvårar för svensk industri och svenska användare att ta modern teknik i bruk. Jag skulle utan svårighet kunna förlänga listan på liknande avsteg från de riktlinjer som riksdagen har beslutat. Herr talman! Vårt krav på en översyn av televerkets ansvarsområde är minst lika aktuellt i dag som tidigare. Jag yrkar alltså bifall till reservationen till trafikutskottets betänkande nr 9.

Herr talman! I det ärende som gäller trafikutskottets behandling av avsnittet om televerket i årets budgetproposition har vissa invändningar och synpunkter framförts i några motioner. Vi har nyss hört två av företrädarna för dessa motioner yttra sig, och de står också bakom reservationen. Jag vill upprepa att det var 1980 som riksdagen fattade ett beslut som innebar en klarare avgränsning av televerkets monopolområde. Utskottet anser också nu att det riksdagsbeslut som vi fattade den gången innebar att det skapades förutsättningar för en positiv utveckling för telekommunikationerna i landet och att televerket gavs goda möjligheter att kunna spela en aktiv roll i denna utveckling. Marknaden för privata leverantörer vidgades, vilket var väsentligt, genom den monopolavgränsning som då gjordes. Beslutet från 1980 förutsatte också att monopolavgränsningen skulle anpassas till den tekniska utvecklingen, och så har också skett beträffande monopolet. Jag kan nämna som exempel monopolet på modemer. Modem kanske inte är ett så vanligt ord. Låt mig därför förklara att modem är den utrustning som ger möjlighet att sända datasignaler över det vanliga telefonnätet. Det monopol som tidigare fanns har televerket avskaffat. Beslutet träder i kraft fr.o.m. den 1 juli i år. Utskottsmajoriteten anser att det inte föreligger något behov av en översyn av televerkets ansvarsområde. Vi anser att erfarenheterna från det tidigare riksdagsbeslutet bör avvaktas. Vi anser också att monopolavgränsningen kan behöva anpassas till den tekniska utvecklingen och till de nya tjänster som kan introduceras på detta område. Vidare anser vi att det bör vara televerkets och regeringens sak att noga följa utvecklingen på området och göra de anpassningar av monopolet som ter sig nödvändiga. Jag vill säga några ord om reservationen med herr Clarkson som första namn. Den visar på att man har mycket dåliga kunskaper beträffande televerket. Det är direkt fel att televerket inte skulle ha följt 1980 års riksdagsbeslut beträffande monopolavgränsningen, som påstås i reservationen. Sådana här anklagelser har framförts från visst håll inom industrin, men man har inte kunnat belägga dessa påståenden. Numera har den propagandan upphört. Reservanterna tycks också vad gäller den ekonomiska redovisningen vara helt okunniga om det system som infördes fr.o.m. budgetåret 1981/82. Det görs numera en särredovisning av den konkurrensutsatta sektorn, som drivs inom ramen för affärsverket. Härigenom får man en klar boskillnad. Synpunkten att televerket enbart skulle driva själva telenätet avvisades 1980 av ett nästan enhälligt utskott som en oacceptabel nollambition. Taget efter bokstaven innebär ett sådant krav att televerket inte i någon form skulle få bedriva verksamhet på konkurrensområden, dvs. inte ens i bolagsform. I så fall skulle man eliminera ungefär 14000 sysselsättningstillfällen vid televerket utan att kunna motivera det med några egentliga argument. Man menar att televerket bör få bedriva verksamhet i konkurrens med andra företag. Det är mera fråga om i vilka former olika slags verksamheter skall bedrivas. Den frågan har ju riksdagen redan tagit ställning till. Det står helt klart att den snabba tekniska utvecklingen ställer krav på att televerket har nära kontakter med kunder för att rätt kunna bedöma vilka lösningar man bör satsa på. Det ger fördelar för kunderna i olika avseenden. Låt mig ta ett konkret exempel. Televerket kan numera tillhandahålla andelar i stora abonnentväxlar till småföretag, som därigenom kan erhålla samma avancerade tjänster som storföretag. Det skulle inte vara möjligt med den lösning som reservanterna förordar. Erfarenheter från utlandet visar också att privata intressen är utomordentligt angelägna om att kunna plocka åt sig godbitar även när det gäller nätet. I Förenta staterna och England har man inlett en uppsplittring av telenätet på flera företag. En konsekvens av detta är att man inte kan åstadkomma en utjämning av taxorna mellan tätbygd och glesbygd. Taxorna blir i stället nära anpassade till de faktiska kostnaderna. Effekten härav kan man konstatera exempelvis i USA, där det nu krävs att vissa lokaltaxor höjs mellan 300 och 400 96 — detta för att man skall få kostnadstäckning när man inte kan ha en sådan utjämning som vi har i Sverige mellan olika kundkategorier. En utveckling av det här slaget innebär inte bara att man får stora skillnader i taxesättningen utan också att man får stora problem att planera nätet på ett rationellt sätt. En uppsplittring på flera nät innebär ett klart samhällsekonomiskt slöseri, och den typen av slöseri har ett litet land som Sverige inte råd med. Sverige har en ställning som ett av världens ledande telekommunikationsländer. Den ställningen kan inte motivera en sådan Nr 101

Anslag till tele Herr talman! Låt mig börja med det sista av det som Birger Rosqvist sade. kommunikationer När han staplade det ena hindret efter det andra på vägen mot en mindre monopolistisk televerksamhet här i landet kom jag att tänka på det gamla svenska ordspråket: Jorden är alltid frusen för lata svin. Sanningen är att 1980 års beslut här i kammaren var en kompromiss — en kompromiss mellan låt oss säga moderaternas marknadsekonomiska filosofi och socialdemokraternas motsatta filosofi. Beslutet har nu fungerat några år. Jag vill inte påstå att man inte har följt upp det, men det finns, Birger Rosqvist, många tecken som tyder på att man frivilligt kunde ha gjort mer än vad som är gjort i dag. För att den svenska konsumenten skall få full effektivitet till lägsta pris måste man i så stor utsträckning som möjligt låta marknadsekonomi och konkurrens fungera. Det är ett viktigt område som vi behandlar här i dag. Det gäller ju också ett massmedium, och det är viktigt att staten inte lägger någon extra hand över ett sådant medium. Inte skall väl, Birger Rosqvist, 14 000 anställda vid televerket behöva frukta att förlora sitt dagliga bröd bara för att man låter televerket gå ut i konkurrens på lika villkor med andra! Vi har just konstaterat att televerket är välskött, att det finns en expansionskraft i detta verk. Den kanske skulle utvecklas i ännu snabbare takt, om verket just mötte konkurrens. Det är bra att ambitionerna hos televerket redan nu är så höga som de är, vilket gjort att Sverige nu är ett av de teletekniskt mest avancerade länderna här på jorden. Men vad vet vi nu? Konkurrens kanske skulle ha gjort vår televerksamhet ännu bättre, ännu billigare. Vad vii första hand vill är att en utredning skall ta reda på och analysera om en total monopolavrustning av televerket, bortsett från telenätet, skulle vara praktiskt möjlig och riktig. Om socialdemokraterna också vill ha ett effektivt och rationellt samhälle, borde ni kunna gå med på en sådan utredning. Det är det enda vi begär. Vi tror att det är nödvändigt att televerket självt kommer till insikt om vikten av att man i mycket större utsträckning än f. n. kan köpa apparatur och annan utrustning från annat håll än från televerket, utrustning som alltså inte är tillverkad av eller importerad av televerket självt.

Herr talman! Nej, Birger Rosqvist, televerket skall inte bara ansvara för själva telenätet. Men den andra verksamheten skall ske i öppen och fri konkurrens. Det är det som är det väsentliga. Argumentet att en friare konkurrens på televerkets område skulle innebära stora besvärligheter för verket är sannerligen inte — om det verkligen skulle vara så — något gott betyg åt effektiviteten. Om konsumenterna i så stor omfattning skulle välja konkurrenternas produkter, om de fanns tillgängliga, betyder det helt enkelt 9” att televerket inte klarar sig om det inte får leva i sin skyddade värld, där kunden inte har något alternativ. Om man vill hävda att televerket är så effektivt och betrott, måste man sluta att vara så förtvivlat rädd för konkurrens. När det gäller modemer förstår jag inte riktigt att Birger Rosqvist kan förneka att vi har ett monopol t.ex. på de områden som jag tidigare nämnde: telefonapparater, abonnentväxlar och inte minst just modemer. Modemerna, som alltså är en förutsättning för datakommunikation via telenätet, byggs ju numera ofta in i dataterminalen. Den här tekniken tillåter televerket endast för mycket låga överföringshastigheter. Man hindrar alltså att modern teknik tas i bruk av svensk industri och svenska användare. Att man nu i viss utsträckning — det gäller kanske 10 26 — släpper tanken på monopol är inte tillräckligt.

Herr talman! I reservationen, med Rolf Clarkson som första namn, står det att man delar motionärernas uppfattning, att det är naturligt att televerket på sikt endast ansvarar för telenätet. Övrig produktion bör vara öppen för konkurrens. Andra företag skall alltså släppas in. ; Televerket skall således endast ansvara för telenätet. Övrig produktion skall överlåtas till andra. Av detta kan man dra slutsatsen att de ca 14 000 människor som i dag är anställda i televerkets verkstäder kanske inte mister sina jobb men väl får se sig om efter andra arbetsgivare. Hur det då blir med sysselsättningen, kan vi bara spekulera över. Sedan till frågan om modemerna. I mitt första inlägg sade jag, Christer Eirefelt, att det fr.o.m. den 1 juli 1983 blir en annan ordning i detta avseende. Vi skall i fortsättningen uppmärksamt följa frågan. Utskottsmajoriteten anmodar både regeringen och televerket att noga följa utvecklingen på området och att anpassa sina mått och steg efter den tekniska utvecklingen. Herr Eirefelt talade i sitt första anförande här på folkpartiets vägnar. Han sade nämligen ”vi i folkpartiet”. Om det är riktigt, noterar jag en förändring jämfört med vad som varit fallet tidigare år. Tidigare stod nämligen bara en del folkpartister på moderaternas sida. Jag har emellertid svårt att tro att alla i folkpartiet gör det i dag. I varje fall vet jag att folkpartiet är representerat i den parlamentariskt sammansatta delen av styrelsen i televerket. Jag tror att folkpartiet där och jag har samma uppfattning. Herr talman! Jag vidhåller mitt tidigare yrkande om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Decentralisering betyder inte bara spridning av näringsliv och bebyggelse, utan också delegering av beslutanderätt. Men för att man skall kunna decentralisera beslut måste det finnas en instans som tar emot dessa och som dels klarar jobbet, dels befinner sig närmare de människor som berörs av besluten. Detta var tanken bakom 1976 års beslut angående postens organisation. Genom att skapa 7 regioner och 59 förvaltningsområden skulle man få en bas, till vilken man kunde decentralisera beslut och befogenheter från centralförvaltningen i Stockholm.

Vidare säger han: ”Man uppträder tämligen självständigt och visar i allmänhet ett ringa behov av stöd från regionförvaltningen, annat än på vissa specialområden. Även på den ekonomiska sidan har man upplevt en viktig utveckling. Uppföljningsprocessen har förbättrats väsentligt. Man har minskat detaljrikedomen i budgetarbetet till förmån för mera sakliga diskussioner kring avgörande frågor.” Trots att postverkets organisation är så ny att den ännu inte fått full genomslagskraft, är den alltså på rätt väg — de som känner människorna och problemen på hemmaplan har också en stor del av beslutsansvaret. Ändå är postverket nu inne på att göra om organisationen, och det på ett högst olyckligt sätt. Ett av förslagen går ut på att slopa regionförvaltningarna och reducera antalet förvaltningsområden till 24. I stället för decentralisering betyder detta en kraftig centralisering. Besluten skulle fattas inte närmare berörda postkunder och bygder utan långt från dem. Ett exempel: Under Bodens regionförvaltning finns sex postområden: Kiruna, Luleå, Lycksele, Piteå, Skellefteå och Umeå. Från Lycksele administreras tillsyn och hjälp rörande t.ex. postkontor i Hemavan och Tärnaby. Nu diskuterar man att dra in Lycksele och Skellefteå och låta dessa områden skötas från Umeå. Från Umeå till Tärnaby är det 40 mil, från Lycksele ”endast” — jag hoppas citationstecknen hörs — 12 mil. Avståndet från förvaltningen till postkontoret ökas alltså med 28 mil, och i takt med att avståndet ökas försvinner kontakten och kunskapen om t.ex. de människor som har Hemavan som poststation. Till de negativa sidorna med förslaget till omorganisation hör inte bara 101 centralisering av besluten utan också att de 24 kvarvarande områdesförvalt "ningarna skulle hamna i länshuvudorten, med påföljd att de mindre orterna även drabbas av minskat antal arbetstillfällen. Ovanpå detta kommer osäkerhet och än en gång ändrade arbetsuppgifter för berörd personal, som lojalt ställt upp på 1976 års organisationsbeslut. Från centerns sida anser vi att postverkets ledning i stället skall gå in för att inom ramen för nu gällande organisation målmedvetet satsa på att delegera verksamhet från centralförvaltningen till regionförvaltningarna och förvaltningsområdena. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 1 i trafikutskottets betänkande nr 10. Reservation nr 2 gäller det nya portosystemet, och det är, som vi skriver i centerns motion nr 1935, på många håll oklart om vilka bestämmelser som gäller och framför allt om vilka sådana som kommer att gälla i framtiden. Stark kritik vid portoomläggningen tvingade fram olika sorters rabatter och särskilda porton för föreningsbrev. Jag tror inte att jag tar i för mycket om jag säger att många företag, föreningar och enskilda postkunder upplever hela portosystemet som rörigt just nu. Men det är inte bara detta. Det är också uppenbart att de nya rabattsatserna o. d. drabbat småföretag och ideella föreningar negativt. Av båda dessa skäl är den utvärdering som nu pågår inom posten av det nya portosystemet nödvändig. Och vad vi vill säga i vår reservation nr 2 är att det då också är nödvändigt att postverket beaktar de mindre företagens möjligheter att få del av rabattsatser och använda ekonomibrevsporto trots att de inte kommer upp i samma mängd sådana brev som de större företagen, OSV. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 2 i förevarande betänkande.

Herr talman! Den tekniska utvecklingen går allt snabbare. Vi är med raska kliv på väg in i informationssamhället. Allt fler sysslar med att hantera ett informationsflöde med elektronikens hjälp. Vi står mitt uppe i en teknisk förnyelse som väl kan mäta sig med skeendet vid industrialismens genombrott. På vissa områden har datoriseringen på ett avgörande sätt förändrat produktionsvillkoren. Processindustrin har nyttiggjort sig datoriseringen, och allt fler moment i industrin styrs med hjälp av datortekniken. Betalningsväsendet förändras med hjälp av plastkort och datateknik. Kontorsvärlden står inför en förnyelse som aldrig tidigare skådats. Elektroniken ger oss instrument att utbyta och lagra information som i dag är nästan omöjlig att överblicka. Televerket befinner sig nu — inte minst tack vare en monopolställning men främst tack vare ett tekniskt kunnande — i ett starkt utvecklingsskede. I motion 510 har folkpartiet redovisat några utvecklingslinjer inom elektronisk överföring av data. Jag vill här särskilt peka på vad vi sagt om postverkets möjligheter och problem när dataelektroniken i allt större utsträckning tar över som informationsmedium. Det blir omodernt att skicka brev. Televerket erbjuder redan kommersiella teledatatjänster som omfattar elektronisk meddelandeförmedling. Postverkets i dag existerande monopolrättigheter omfattar inte elektronisk post. Om televerket och diverse « enskilda nätverk fortsätter att överta allt större delar av både affärsbreven och de privata breven, kommer snart den dag då postverket inte längre har råd att dela ut brev för hand. Detta skulle inte vara en utveckling i konsumenternas intresse. Vi har i motionen pekat på att det är rimligt att vårt lands 2 000 postkontor kan göras till lokalpunkter för datoriserade upplysningstjänster av olika slag. Televerkets huvuduppgift är att tillhandahålla de tekniska näten för olika typer av datakommunikation. Till saken — om också inte till dataområdet — hör att det finns starka sociala skäl att bibehålla brevbärare som reella fysiska personer, inte bara i glesbygder men givetvis särskilt där. Postverkets initiativ på senare år att utvidga brevbärarnas repertoar av tjänster för handikappade, pensionärer, glesbygdsboende och andra är en viktig del av verkets uppgift och utgör ett av de väsentliga skälen till att vanlig post i gammaldags mening inte får försvinna av presskäl eller tekniska skäl. För att postverket skall kunna fortsätta att dela ut handbrev, måste verket se till att skaffa sig intäkter från de nya elektroniska tjänsterna som i någon mån kan väga upp kostnaderna för den manuella utbärningen. Detta sker inte om postverket låter televerket ta hand om hela den elektroniska sidan av kommunikationerna. Det är ingalunda självklart att televerket skall ha monopol på kommunikationer mellan företag, endast därför att dessa har egna terminaler. Dessa förbindelser kan snart ta hand om en så stor del av den totala kommunikationsmängden i samhället att postverket får mycket svårt att hävda sig i konkurrensen. Det är viktigt att inte bara de båda verken utan också statsmakterna även fortsättningsvis är uppmärksamma på balansen mellan de båda kommunikationsmedlen och att de båda verkens monopolställning gentemot de övriga företag som erbjuder elektronisk dataservice inte utvidgas. Om balansen mellan de båda verken förskjuts, kan exakt de faror uppkomma för den vanlige brevskrivaren som folkpartimotion 1982/83:515 förutser.

Herr talman! Genom det nya finansieringssystemet för postverkets investeringar som riksdagen beslutat om 1981 och 1982 har riksdagen numera endast att ta ställning till större fastighetsinvesteringar. I årets budgetproposition uppgår medelsanordningen till 9,5 milj.kr., men då bör man hålla i minnet att riksdagen i december 1982 vid behandlingen av den s.k. krispropositionen beslutade om särskilda investeringsmedel på sammanlagt 135 milj.kr. Ett enigt utskott ställer sig bakom regeringens förslag vad beträffar investeringsanslaget. Genom den omfattande investeringsverksam het som nu bedrivs kommer postverket i år att ta Tomtebodaterminalen i bruk, och den fjärde och sista etappen av postgirohuset kommer att påbörjas. Vad beträffar ersättning till postverket för tjänstebrev föreslås i budgetpropositionen ett anslag på 413 milj.kr. År 1980 beslöt riksdagen att avveckla tjänstebrevsrätten för icke statliga organ, men med hänsyn till att något principbeslut om de framtida relationerna mellan stat och kyrka inte fattats lät man kyrkan ha kvar tjänstebrevsrätten. I årets budgetproposition föreslås dock att en viss del av kyrkans tjänstebrevsrätt redan nu skall avvecklas. Tjänstebrevsrätten bibehålls dock i fråga om ärenden som gäller bl.a. folkbokföringen. Postverkets regionala organisation har vid ett flertal tillfällen diskuterats i riksdagen. Även i anslutning till årets budgetproposition har en motion väckts från centerhåll i denna fråga, och till utskottets betänkande har centern fogat reservation nr 1 som jag yrkar avslag på. I sin gruppmotion 1982/83:1935 hävdar centern att postverket låtit utreda sin organisation och att detta utredningsförslag — som skulle stå i strid med riksdagens beslut — resulterat i tre förslag som samtliga skulle leda till ett slopande av de nuvarande regionförvaltningarnas funktion. Vid sin behandling av frågan har utskottet besökt postverket och då blivit informerat om det pågående organisationsarbetet. Vi har bl.a. fått veta att det förslag till omorganisation som postverket under året avser att presentera för regeringen innebär en långtgående delegering och decentralisering av postverkets beslutsfunktioner. Det synes vara ett bra förslag som ligger i linje med den decentralisering som centern i alla andra sammanhang brukar tala sig varm för, och jag förstår inte varför centern motsätter sig sådana tankegångar som även synes ligga väl i linje med de krav som postverkets personal framfört. Under alla förhållanden får ju riksdagen ta ställning i frågan om regeringen anser det av postverket presenterade organisationsförslaget vara lämpligt. Någon förändring av postverkets centrala och regionala organisation får nämligen inte äga rum utan riksdagsbeslut. Vi får alltså möjlighet att vid en kommande riksdagsbehandling ta ställning till ett organisationsförslag som nu är under utarbetande. År 1981 ändrade postverket portosystemet och införde bl.a. ekonomibrev och föreningsbrev. Avsikten med det nya portosystemet var bl.a. att minska antalet försändelser som måste sorteras på kvällar och nätter. Tidigare uppgick denna andel till 90 26. Genom införande av ekonomioch föreningsbrev har man uppnått detta syfte, och i Stockholm har t.ex. andelen kvällsoch nattsortering sjunkit från över 90 9 till ca 60 26 av den totala postvolymen. Att slopa gränsen för antalet ekonomibrev skulle återföra situationen till vad den var för ett par år sedan och resultera i icke oväsentliga portohöjningar. Att detta skulle vara till gagn för de mindre företagen har jag svårt att förstå. folkpartiet krävs en justering av nuvarande regler om lägsta tillåtna antal ekonomioch föreningsbrev per inlämningstillfälle. Eftersom det f. n. pågår en utvärdering inom postverket av effekterna av det nya portosystemet, har utskottet avstyrkt motionen och jag yrkar avslag på reservation 2. Om man vid utvärderingen finner att justeringar behöver göras, kommer näringslivsoch konsumentintressena att få möjlighet att ge sina synpunkter på dessa förändringar i postens kundråd, där de är väl företrädda. Personligen har jag den uppfattningen att man skall slå vakt om systemet med ekonomioch föreningsbrev. Genom den längre distributionstiden för dessa försändelser kan postverkets personal utnyttjas på ett effektivt sätt och dyrt kvällsoch nattarbete ersättas med normal arbetstid. Detta är till fördel för alla konsumenter — företag såväl som enskilda människor. Med det sagda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan på alla punkter.

Herr talman! Jag vill börja med att säga till Anna Wohlin-Andersson: När trafikutskottet gjorde sitt studiebesök på posten nämnde generaldirektören att det, genom den eventuellt kommande organisationsförändringen, så småningom kommer att bli ökad delegering och decentralisering. Även personalens representanter var närvarande vid det sammanträffandet, och ingen av dem var negativ till de synpunkterna. Jag tycker inte att det är riksdagens sak att föregripa den organisationsomläggning som kan bli följden av pågående översyn, utan vi får avvakta och se vilket förslag som så småningom kommer att läggas fram.
Herr talman! Bara helt kort. Många större och mindre politiska händelser under senare tid visar att det är bra att mota Olle i grind, om man har anledning tro att någonting håller på att gå snett. Det finns många anställda vid posten — utanför centralförvaltningen i Stockholm — som är oroade av att organisationen nu återigen skall göras om, när den knappast hunnit sätta sig efter 1976 års beslut. Sedan måste jag tyvärr konstatera att jag inte fick något svar på min konkreta fråga, om småföretagens ställning när man permanentar portoreformen.

Herr talman! Margit Sandéhn skall inte få mig att här i dag spika den gränsen. Jag vill att man skall komma fram till ett system där inte de mindre företagen med ett mindre antal försändelser än större företag på längre sikt diskrimineras. Vi måste vara överens om att vi måste permanenta den tillfälliga portoreform som vi nu dras med och få till stånd en något klarare bild i det röriga systemet. Det är vid den översynen man skall beakta de mindre företagens situation. Hade majoriteten sett positivt på den frågan hade man, som jag säger, kunnat byta ut ordet ”aktualisera” mot ordet ”beakta”.
Herr talman! Man kan då konstatera att Anna Wohlin-Andersson egentligen inte vet vad hon vill.

Herr talman! Regeringens festyra och fantastiska frikostighet efter segervalet i fjol hade tydligen inte lagt sig när kommunikationsministern gjorde upp sin bilaga till budgetpropositionen för det kommande året. Han har nämligen föreslagit att trafiksäkerhetsverket skall få ett förslagsanslag på 29 479 000 kr., det oaktat att verket självt velat övergå till avgiftsfinansiering av sin verksamhet. Vi tycker att detta är en så naturlig och självklar besparingsakt för svenska staten att förslaget genast borde ha anammats. När så inte har blivit fallet har vi moderater reserverat oss mot detta och föreslagit att man — precis som verkets styrelse velat — skall avgiftsfinansiera verksamheten. Jag yrkar, herr talman, med dessa ord bifall till reservation 1 vid trafikutskottets betänkande nr 13. För att spara tid och eftersom jag nu ändå är uppe i talarstolen skall jag också beröra den reservation — nr 3 — angående mopedregistreringar som centern avgivit. Jag erinrar om att vi från moderat sida när trafiksäkerhetspropositionen i fjolantogsi kammaren var emot registrering av landets mopeder. Vi sade nej till det förslaget — det skulle medföra en ökad byråkratisering och framför allt ökade kostnader för mopedägarna. Vi fann detta olämpligt och onödigt och sade nej till förslaget i propositionen att nya mopeder skulle registreras. Det förslaget återkommer nu centern med i detta betänkande. Vi tycker att det är helt orimligt att ha två slags mopeder i landet, A och B-mopeder, en kategori som är registrerad och av det skälet mindre lättstulen och en stor grupp som kommer att finnas många år framöver och som är oregistrerad. Vi kan inte gå med på det. Jag yrkar alltså i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Trafiksäkerhetsfrågorna är av mycket stor betydelse. Detta manifesteras genom att vi i år har ett nordiskt trafiksäkerhetsår med många aktiviteter. Jag skall emellertid inte närmare gå in på detta. Nu måste alla ställa upp för att vi skall få högsta möjliga trafiksäkerhet och därmed kunna nedbringa kostnaderna för trafikskadorna och, vad som är ännu viktigare, minska och så mycket som möjligt undvika mänskligt lidande. När det gäller dessa allmänna synpunkter bör vi kunna vara eniga. I trafikutskottets betänkande nr 13 behandlas årets anslag för trafiksäkerheten. På några punkter råder det delade meningar, och här har centern reservationer. I motionen 1982/83:297 har vi yrkat att mopedregistrering skall vara obligatorisk endast för nya mopeder. Rolf Clarkson sade att det blir fråga om A-mopeder och B-mopeder. Men vi vet ju att mopedproblemen i huvudsak gäller de unga mopedisterna. Det är de som har de nya mopederna. Fjolårets riksdagsbeslut om registrering av samtliga mopeder har irriterat dem som under lång tid har haft moped och är beroende av denna. De upplever registreringen som ett byråkratiskt och onödigt krångel. För vår del anser vi att det är angeläget att genomförandet av registrering kan ske smidigt och utan tvång för redan etablerade mopedister. När det gäller bråket om mopeder med anledning av stölder och annat förhåller det sig så, att det är nya mopeder som plockas isär, ”slaktas” så att säga. För de gamla mopederna finns det egentligen inte något intresse. Inom centern tycker vi att det är meningslöst att registrera de gamla mopederna. Dessa skulle så småningom komma att försvinna i alla fall, eftersom alla nya mopeder skulle registreras. Vi säger därför att registrering bör bli obligatorisk endast för nya mopeder. Reservation 3 innebär ett tillstyrkande av motionen i denna del, varför jag yrkar bifall till denna reservation. Beträffande punkt 1, Trafiksäkerhetsverket: Förvaltningskostnader, har centern i motion 1982/83:297 yrkat att förvaltningskostnaderna för nästa budgetår sänks med 3,1 milj.kr. i förhållande till regeringens förslag. Dessa pengar vill vi använda för höjning av bidraget till Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF. Vi anser att NTF, som arbetar mycket effektivt, kan åstadkomma högre effektivitet genom organisationens stora engagemang när det gäller trafiksäkerhet. Mycket arbete utförs genom frivilliga insatser, och det finns ett stort och väl förgrenat organisationsnät. Dessa stora insatser bör, enligt vår mening, stödjas av statsmakterna. Den föregående regeringen föreslog också i den trafikpolitiska propositionen 1981/82:81 att informationsmaterial successivt borde omfördelas från trafiksäkerhetsverket till NTF. Ett första steg togs då och ett andra steg föreslås i den föreliggande budgetpropositionen. Centern vill ta ett större steg, och centerns utskottsledamöter har följt upp det i reservationerna 2 och 4, till vilka jag yrkar bifall. Sammantaget yrkar jag, herr talman, bifall till reservationerna 2, 3 och 4 och i övrigt till utskottets förslag.
Herr talman! Med anledning av vad Bertil Jonasson nyss sade vill jag ännu en gång bestämt understryka att vi moderater är absolut emot varje form av registrering av mopeder i detta land. Vi anser det olämpligt att på detta sätt ytterligare utsätta svenska folket för byråkratisering och onödiga kostnader.

Herr talman! Man kan givetvis brista i omdöme ibland. Men jag tror att Rolf Clarkson gör sig skyldig till ungefär samma sak, när han påstår att moderaterna helt är motståndare till byråkrati och inte vill ha några mopeder registrerade. Moderaterna behöver emellertid inte gå ifrån sitt ställningstagande helt, om de följer centerreservationen, som vill låta äldre mopeder gå fria. Då minskar man ju mycket av krånglet. Det är ett större besvär att registrera dessa än att registrera nya mopeder. Det kan ordnas betydligt enklare.

Herr talman! Syftet med det nordiska trafiksäkerhetsåret NTÅ-83-—är att genom förbättrat trafikantbeteende skapa ökad säkerhet i trafiken. För att verksamheten skall få bredd och genomslagskraft är det nödvändigt att vi alla engagerar oss i arbetet. Många myndigheter och organisationer med naturlig anknytning till trafiken kommer självfallet att delta. Men för att verksamheten skall få en verklig bredd krävs också att organisationer, företag och grupper som vanligen inte sysslar med trafiksäkerhetsarbete hjälper till. En stor del av den trafiksäkerhetskampanj som kommer att äga rum under året kommer att ägna sig åt att hjälpa de s.k. oskyddade trafikanterna. I detta sammanhang kommer speciell uppmärksamhet att ägnas åt barnens säkerhet i trafiken. Här i riksdagen väcks varje år ett stort antal motioner med krav på utökad lagstiftning och information i frågor som berör trafiksäkerheten. Några av dessa som är väckta i år behandlas i detta betänkande, nr 13. I det här sammanhanget vill jag ta tillfället i akt och uttrycka den förhoppningen att de ledamöter som via motioner och andra aktiviteter här i riksdagen visar sitt intresse för att förbättra trafiksäkerheten inte bara skall nöja sig med att ta initiativ här utan också skall medverka i de trafiksäkerhetsaktiviteter som startas ute i länen och kommunerna. Med en ökad information genom frivilliga insatser kan vi alla hjälpas åt att skapa en bättre trafiksäkerhet. Ökad trafiksäkerhet är inte bara en fråga om ökad lagstiftning, utan också till stor del en fråga om ökad information där alla frivilliga krafter bör medverka. Som ett led i dessa strävanden har riksdagen tidigare bl.a. beslutat om en successiv överföring av en viss del av trafiksäkerhetsverkets informationsverksamhet till Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF. I årets budgetproposition sker i enlighet med tidigare beslut en fortsatt överföring av medel från TSV till NTF. I anslutning till propositionen har väckts ett antal motioner. I en centermotion, nr 297, krävs att ytterligare medel överförs till NTF. Utskottet finner att den i propositionen företagna överföringen av medel är väl avvägd och tillstyrker densamma liksom medelsanvisningen under anslaget i övrigt. Därmed avstyrks yrkandena i nämnda motion. innehåller krav på att regeringens beslut om klarläggande av den fortsatta informationsverksamheten skall föreläggas riksdagen. Det här är frågor som utskottet har behandlat tidigare, senast i sitt betänkande 1981/82:19. Då sade utskottet att berörda frågor borde klarläggas av regeringen och redovisas för riksdagen i samband med de vidare förändringarna på trafiksäkerhetsområdet. Utskottet förutsatte att så sker. Utskottet är alltjämt av samma uppfattning och förväntar sig en redovisning. Vidare understryker utskottet vikten av att frivilligorganisationerna handhar den s.k. pläderande informationen, medan trafiksäkerhetsverket svarar för myndighetsinformationen. Och då syftet med motionärernas förslag är tillgodosett finner utskottet att någon framställning från riksdagens sida med anledning av motionerna inte behövs. Yrkandena lämnas därför utan åtgärd. I en moderatmotion, nr 1929, föreslås med hänvisning till det statsfinansiella läget en avgiftsfinansiering av trafiksäkerhetsverkets förvaltningskostnader. Hur en sådan skall utformas har inte angetts i motionen. För det är ju på det sättet att i slutändan måste någon betala de här avgifterna. Jag tycker nu det är dags att moderaterna verkligen ger besked om vem som skall stå för dessa avgifter som de föreslår. Vilka trafikanter är det som skall utsättas för nya pålagor? Är det bilisterna som skall få betala de nya avgifterna eller är det motorcyklisterna eller kanske t.o.m. mopedförarna? Jag tycker det är dags att moderaterna talar klarspråk och slutar upp med att lägga dimridåer över sina s.k. besparingsförslag. När man nu kräver en avgiftsfinansiering, vem skall betala avgifterna? Det går ju inte att trolla bort dem. Vidare har utskottet i det här betänkandet behandlat ett centerkrav ur motionen 297, där det yrkas att mopedregistrering skall vara obligatorisk endast för nya mopeder. 1982 beslutade riksdagen att alla mopeder skall registreras, ett beslut som kommer att träda i kraft vid årsskiftet 1983 1984. Bakgrunden till beslutet var bl.a. att trafiksäkerhetsutredningen hade föreslagit detta. Registrering krävdes för att trafikövervakningen skulle fungera bättre, och om övervakningen blev bättre skulle också trafikreglerna följas bättre. Vidare motverkas trimningen av mopeder. Om mopedens ägare kunde identifieras, kunde också sådana mopedister påträffas som begår trafikförseelser eller grövre brott. Dessutom påpekas i den proposition som riksdagen behandlade 1982 att en registrering kan bidra till att minska mopedstölderna. I ett avseende följde inte riksdagen regeringens förslag i propositionen 1982 och det var den del som föreslog att registreringen endast skulle gälla nya mopeder. Nu kommer alltså centern igen med samma förslag och kräver en begränsad registrering. Låt mig då bara konstatera att en begränsad registrering skulle vara förenad med stora olägenheter. Registreringens brottsförebyggande syfte skulle motverkas dels när det gäller trafikbrott, dels när det gäller grövre brott, t.ex. väskryckning. Dessutom skulle en begränsad registrering inte bidra till att minska mopedstölderna. En begränsad registrering skulle inte heller göra det möjligt att t.ex. nå samtliga mopedägare med trafiksäkerhetsinformation, speciellt riktad till dem. Vidare skulle självfallet en begränsad registrering innebära problem för trafikövervakarna, när det gäller att avgöra vilka mopeder som är nya och därmed ha ett registreringskrav och vilka som är av äldre modell. Utskottet säger att det finns inga skäl att nu från riksdagens sida ändra ståndpunkt och avstyrker därför motionsyrkandet i frågan. Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till hemställan i trafikutskottets betänkande nr 13.

Herr talman! Trafiksäkerhetsarbetet har en starkt positiv klang i det allmänna medvetandet. Det ideella trafiksäkerhetsarbetet har engagerat många människor och frivilliga organisationer. Speciellt i samband med övergången till högertrafik kom en särskild samling till stånd av frivilliga krafter för trafiksäkerhetsarbetets bedrivande. En mer målinriktad trafiksäkerhetsverksamhet med inriktning på lagstiftande åtgärder förde också med sig inrättandet av trafiksäkerhetsverket efter övergången till högertrafik. Stora resurser på forskning, planering och aktiv information har använts. Antalet trafikolyckor har under perioden minskat, och personskadorna har minskat betydligt. Genom trafiksäkerhetsverket har ett betydande arbete lagts på att kanalisera information via frivilligorganisationerna och tillsammans med dessa. Genom riksdagens beslut skall en del av anslaget för information i trafiksäkerhetsfrågor överföras till nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande. Denna s.k. pläderande information är den information som vädjar till trafikanterna att lära sig mer, uppträda bättre och vara vänligare mot varandra. I samband med behandlingen i riksdagen betonades att frivilligkrafterna skall engageras i trafiksäkerhetsarbetet också fortsättningsvis. Det finns anledning varna för en satsning på att bygga upp en lokal och regional administration och byråkrati inom NTF till förfång för det primära trafiksäkerhetsarbetet. Det är viktigt att de medel som går till trafiksäkerhetspropaganda nu liksom tidigare i första hand kanaliseras via de olika folkrörelser som deltar i trafiksäkerhetsverksamhet och information. En överföring till NTF får inte innebära att stödet till organisationerna försämras. När NTF som organ bildades 1934 av folkrörelserna och de större motororganisationerna framhölls just att organisationen skulle vara samarbetsorgan med bl.a. uppgift att uppmuntra organisationerna i deras trafiksäkerhetsarbete. Det är av vikt att riksdagen också fortsättningsvis vid bl.a. behandlingen av anslag till trafiksäkerhetsarbetet ställer sig bakom och ger till känna huvudprinciperna om ett fortsatt stöd till frivilligorganisationerna och dessas trafiksäkerhetsarbete med förankring i en bred folkopinion. Den särskilt goda samhällsekonomiska effekt som uppnås genom färre trafikolyckor och färre personskador motiverar en fortsatt stor satsning på trafiksäkerhet. I det utskottsbetänkande som vi nu har att behandla betonas vad utskottet vid förra riksmötet anförde. Utskottet har således ånyo förklarat sig dela uppfattningen att trafiksäkerhetsintressets förankring i en bred folkopinion utgör en tillgång som på allt sätt bör tillvaratas för att främja trafiksäkerhet. Utskottet har återigen understrukit informationens stora betydelse i trafiksäkerhetsarbetet och vikten av att frivilligorganisationerna på trafiksäkerhetsområdet får fortsatt stöd för sin trafiksäkerhetsfrämjande verksamhet. Utskottet förutsätter att berörda frågor klarläggs av regeringen och redovisas för riksdagen i samband med den vidare förändringen av informationsverksamheten på trafiksäkerhetsområdet. Utskottet har understrukit vikten av att frivilligorganisationerna handhar den pläderande informationen medan trafiksäkerhetsverket ansvarar för myndighetsinformationen. Jag har tolkat utskottets skrivning så att trafiksäkerhetsinformationen även fortsättningsvis i huvudsak skall ske genom frivilligorganisationerna och att något behov av att bygga upp en regional eller lokal organisation sålunda inte synes föreligga. Då syftet i motionerna 1982 83:1948 genom utskottets ställningstagande sålunda blivit tillgodosett vill jag med det anförda yrka bifall till trafikutskottets betänkande 1982/83:13.

Herr talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 15 finns två moderata reservationer. Den första, reservation nr 1, är till förmån för moderata motioner med anledning av proposition 1982/83:76 om personalföreträdare i vissa statliga myndigheters styrelser. I den andra reservationen, nr 3, instämmer de moderata utskottsledamöterna i den begäran om utredning om gränsdragningen för personalinflytande i statliga organ som begärs i motion 1045. I reservation 1 hävdas att lagstiftningen om val av ledamöter till de aktuella styrelserna, länsstyrelser och polisstyrelser, har till syfte att invånarna i länen skall kunna utöva inflytande via sina förtroendevalda. Valreglerna har utformats så att sammansättningen skall avspegla de politiska partiernas styrka i resp. län, och landstingen utser samtliga styrelseledamöter utom ordföranden. I lagen om val av ledamöter i länsstyrelses styrelse och i lagen om polismyndighet förutsattes proportionalitet. I de båda lagarna sägs ingenting om personalföreträdare som ledamöter, utöver de av landstinget valda ledamöterna. Detta innebär att personalrepresentationen hittills inte haft lagligt stöd. Med stöd av en äldre lagstiftning, budgetpropositionen 1974 samt personalföreträdarkungörelsen har emellertid närvarooch viss beslutanderätt tillämpats i länsstyrelserna trots att denna lagstiftning egentligen blev inaktuell i och med 1976 års lag, alltså den med nr 1976:891. Genom förslaget i proposition 1982/83:76 vill regeringen nu att personalföreträdarna skall ges laglig rätt att närvara och besluta. Samtidigt betonar regeringen i beslut den 14 december 1982 i samband med förslag om ändring i personalföreträdarkungörelsen att ”personalrepresentation får finnas i sådana styrelser som har sin sammansättning fastställd i lag endast om detta är utsagt i lagen”. Att dessa frågor skall regleras i lag och inte i förordning beror på att kommunernas och landstingens åligganden enligt 8 kap. 5 § regeringsformen skall meddelas i lag. Den ordning som alltså tillämpats beträffande sammansättningen i länsstyrelserna har varit oriktig, eftersom lagen ej medgav personalrepresentation. De hittills uppräknade lagarna är långt ifrån de enda som reglerar det här området. År 1976 kom den s.k. medbestämmandelagen, proposition 1975/76:105, som ger personalorganisationerna stort inflytande och goda påverkansmöjligheter i flera led under handläggningen av olika ärenden. Enligt denna lag får facket inte ha avgörande inflytande när det gäller verksamhetens mål, inriktning och kvalitet, dvs. man skall inte ha beslutanderätt. På s. 150 i bil. 2 till proposition 1975/76:105 sägs detta mycket tydligt. ” Alla röstberättigade — alltså även de offentligt anställda arbetstagarna — kan med sin röst påverka besluten om vilken verksamhet som de statliga och kommunala myndigheterna skall bedriva.

Man utvidgar också lagen från 1976 beträffande länsstyrelsernas personalrepresentation utöver vad avsikten var. I den förstnämnda lagstiftningen på det här området från år 1974 och personalföreträdarkungörelsen gavs exempel på i vilka frågor fackets representanter skulle kunna ges beslutanderätt, nämligen i fråga om arbetsmetoder, arbetsfördelning, organisation, budget, petita, personalpolitik och personaladministration. Att exakt avgöra på vilka områden personalföreträdarna är fullvärdiga ledamöter ligger på resp. styrelse, vilket också det bidrar till den oklara bilden. Bedömningen varierar nämligen mellan olika styrelser. Eftersom lagen och kungörelsen från 1974, som ligger till grund för regeringens förslag i proposition 76, medger rösträtt inom alla de här områdena, vågar jag påstå att detta inte är förenligt med medbestämmandelagen och inte heller med en senare lagstiftning, nämligen den som föreslagits i proposition 1980/81:185, som gäller proportionalitet i statliga och liknande organs styrelser. Hur skall man kunna undvika att komma i kollision med förbudet enligt medbestämmandelagen att delta i beslut om verksamhetens omfattning när man, åberopande annan lagstiftning, har rätt att delta i beslut om t.ex. petita och budget? I bil. 2 till proposition 1975/76:105, MBL, diskuteras ingående dessa problem. Jag nämnde också proposition 1980 81:185 om proportionella val till statliga nämnder. I den behandlades också frågan om proportionalitet i länsstyrelsernas styrelse. I bilaga 1 till proposition 185 diskuteras frågeställningen om proportionalitet utförligt, och utskottets och riksdagens ställningstagande är fullt klart.

Inte nog med att man har en minst sagt trasslig lagstiftning att stödja sig på, som går emot viktiga demokratiska principbeslut. Man trasslar till det ännu värre genom att utvidga denna lagstiftning.

Det är ju vad som sker, om man tillämpar rösträtten enligt exemplifieringen. Arbetsmarknadsutskottets moderata ledamöter har reserverat sig till förmån för motion 1044 av mig och 1519 av Nic Grönvall, som båda yrkar avslag på proposition 76 med hänvisning till att formerna för det fackliga inflytandet är oklara och att lagstiftning som vidgar eller permanentar systemet därför ej bör komma till stånd. I motion 1045 av Allan Ekström och mig ifrågasätts om det finns anledning att ha kvar personalrepresentation i de statliga styrelserna, sedan man fått ett personalinflytande via medbestämmandelagstiftningen. Vi föreslår att den av riksdagen tidigare beställda utredningen om en klarare gränsdragning mot den politiska demokratin i tillämpningen av personalinflytandet inom den kommunala sektorn utvidgas att gälla även statliga styrelser. Utskottet, som tycks vara till freds med tingens ordning, hänvisar också i sin skrivning till att 1974 års reform självfallet ”haft som förebild den rätt till styrelserepresentation som något tidigare infördes för anställda i aktiebolag m.fl. enskilda företag”.

Min partikollega, Nic Grönvall, kommer att utveckla sina synpunkter på detta i sitt anförande. Det är den politiska demokratin som träds för när, om personalrepresentanterna har rösträtt. Proportionaliteten förrycks, och den politiska majoriteten kan växla — inte bara mellan olika styrelser till följd av resp. styrelses olika bedömning av rösträtten, utan också från sammanträde till sammanträde och t.o.m. mellan olika ärenden vid samma sammanträde. Personalrepresentanterna får dubbel rösträtt. Vad man vid behandlingen av frågan om arbetsrättsreformen här i riksdagen uttalade var ju just att en sådan inte fick förekomma. Det hade varit klokt och framsynt om utskottets majoritet liksom de moderata företrädarna hade insett att den här härvan behöver redas ut, vilket alltså begärs i motion 1045. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till de moderata reservationerna 1 och 3.

Herr talman! Reservation 2 berör avgränsningen av personalföreträdarnas beslutanderätt. Vi reservanter anser att det bör råda full klarhet om var gränserna skall gå, i vilka frågor personalföreträdarna skall få delta eller ej. Vi menar att det direkt av kungörelsetexten skall framgå vilka ärenden som avses, och då endast i frågor som berör den egna myndigheten. Styrelsernas sammansättning avgörs ju i allmänna val. Alla som har rösträtt deltar alltså i detta val och är med om att utse de politiker som skall sitta med i styrelserna. Styrelseledamöterna är således politiskt valda. Avsikten är att sammansättningen skall spegla de politiska styrkeförhållandena i olika områden, i länen och distrikten. Emellertid visar erfarenhetenattså inte alltid varit fallet. När det gäller majoritetsförhållandena har det ibland skett en förskjutning i och med att personalföreträdarna har rösträtt. Vi vill att detta skall uppmärksammas. Vi eftersträvar en viss försiktighet, och vi markerar vårt önskemål om att en reglering kommer till stånd. Vi yrkar inte avslag på propositionen i fråga. Följden skulle ju bli att de ledamöter som i dag sitter med i styrelserna kastas ut fr.o.m. den 1 juli. Det harinte varit vår avsikt. Däremot vill vi ha en klar avgränsning när det gäller vad ledamöterna skall vara med och besluta om. Vi anser detta vara viktigt. Herr talman! Med anledning av det anförda yrkar jag bifall till reservation 2, som är fogad vid arbetsmarknadsutskottets betänkande 15, samt i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Låt mig inledningsvis klargöra att den företagna lagändringen inte innebär att några nya former för personalinflytande skapas. Det är fråga om en författningsmässig anpassning till en redan sedan lång tid tillbaka etablerad ordning. Lagändringen syftar också till ett förtydligande, nämligen att personalen kan vara representerad i styrelserna för länsstyrelser och lokala polisstyrelser. Sådan styrelserepresentation är numera allmän i den statliga förvaltningen. Utskottets majoritet tillstyrker därför förslaget till en lagändring. Ledamöter i länsstyrelser och lokala polisstyrelser utses genom allmänna val, och styrelsernas sammansättning är reglerad i lag. I dessa lagar har hittills inget sagts om personalföreträdare. Med nu föreliggande proposition 1982/83:76 avser regeringen att författningsmässigt reglera personalrepresentationen. I tre motioner — två från moderaterna och en från centerpartiet — yrkas att riksdagen avslår propositionen. Till centerns reservation i utskottet ansluter sig också folkpartiet. Ett avslag på regeringens proposition skulle innebära att den nuvarande personalrepresentationen vid länsstyrelser och i lokala polisstyrelser upphör från den 1 juli i år. Vi socialdemokrater i utskottet är inte beredda att medverka i ett sådant beslut. Vi kan endast beklaga de borgerliga partiernas ställningstagande i en för de anställda så viktig fråga. Under en följd av år har vi prövat den nya styrelserepresentationen för de anställda inom statlig förvaltning. Det är alltså inga djupa och farliga vatten som de borgerliga partierna ger sig ut på. Jag ser, herr talman, ställningstagandet snarare som en motvilja från de borgerliga partierna att ge de anställda inflytande i frågor som berör deras dagliga arbete. Som tidigare påpekats är styrelserepresentation för de anställda inom statliga förvaltningar numera allmän. Detsamma gäller också på den privata sidan. Att — som moderaterna gör i sin reservation — hävda att det med medbestämmandelagens införande uppstod dubbla system för personalinflytande förefaller något egendomligt. Styrelserepresentation och inflytande enligt medbestämmandelagen måste ses som en helhet, om man menar allvar med att de anställda skall ges inflytande över frågor som berör deras arbete. Som vi framhåller i utskottets betänkande har denna rätt till styrelserepresentation på den privata sidan av arbetsmarknaden bestått oinskränkt även efter införande av medbestämmandelagen. När reformen genomfördes ansågs de statsanställdas medverkan i styrelsearbetet vara av väsentlig betydelse som ett komplement till andra inflytandeformer. I motionerna tas också frågan upp om en avgränsning av personalföreträdares beslutanderätt. Till detta kan sägas att en sådan avgränsning gjordes redan i samband med införande av 1974 års reform. Den reformen föregicks av både utredning och försöksverksamhet. Föredragande statsrådet, som var positiv till ett vidgat personalinflytande, framhöll att undantag i personalens beslutanderätt måste göras för beslut ”som har avseende på det slag av verksamhet som myndighet bedriver”. Statsrådet gav också exempel på sådana frågor. Vidare gavs det exempel på beslut där det är av värde att personalföreträdarna deltar. Det gäller arbetsmetoder, arbetsfördelning, organisation och rationaliseringar inom myndigheten, budgetpetita, personalpolitik, personalplanering, tjänstetillsättningar, vidareutbildning, lokaler och personalhälsovård. Att som nu görs i motionerna begära ytterligare exemplifieringar och avgränsningar kommer inte att leda till ökad klarhet. Risken är snarare att man komplicerar och försvårar styrelsernas arbete — om inte avsikten med yrkandena i motionerna är att reducera personalföreträdarnas inflytande till en formalitet. Är man ute efter det sistnämnda har jag lättare att förstå de borgerliga partiernas motioner. Det måste enligt utskottets mening ankomma på de enskilda styrelserna att besluta i tveksamma fall. Det är inte möjligt att här i detalj precisera var sådana tveksamheter kan uppstå. Förhållandena är så skiftande från styrelse till styrelse att vi bara skulle försvåra för dessa organ att fungera. Om någon inte är nöjd med ett beslut som fattas i en procedurfråga kan det överklagas till regeringen.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
Herr talman! Gustav Persson säger att vi vill avslå propositionen och därmed utestänga personalföreträdarna fr.o.m. den 1 juli i år. Gustav Persson hörde inte att jag sade att vi inte yrkade avslag på propositionen, just därför att vi inte ville utestänga personalföreträdarna fr.o.m. den 1 juli. Däremot hade vi den uppfattningen att det i kungörelsen klart skulle framgå att det skulle vara en klar avgränsning av de ärenden där personalföreträdarna skulle få delta. Det anser vi är en viktig principsak. Gustav Persson sade att vår avsikt kanske var att begränsa deras inflytande. Det kanske man kan säga är en av avsikterna. Vi vill göra det, därför att den politiska demokratin i detta avseende är väldigt viktig. Det är ju väljarna som avgör vilka som skall sitta i styrelserna och besluta, och då anser vi att det är litet fel att personalen i olika frågor kan förändra majoritetsförhållandena i styrelserna. Därför vill vi få detta inskrivet i kungörelsen, klart och redigt, så att man vet i vilka beslut personalrepresentanterna skall delta. Det är vår uppfattning. Däremot vill vi inte nu helt plötsligt kasta ut dem ur styrelserna.
Herr talman! Först och främst är det helt klart att den personalrepresentation, innefattande rösträtt i t.ex. länsstyrelsen, som har tillämpats sedan ganska många år inte haft lagligt stöd. Det medger ju också regeringen genom sitt uttalande från den 14 december 1982. Den lag från 1976 som kom efter 1974 års lagstiftning medgav inte personalrepresentation över huvud taget, och den har högre dignitet än den personalkungörelse som sammanfattades med 1974 års lagstiftning. Här har ju riksdagen och regeringen också en unik möjlighet att tillmötesgå samtliga partiers önskemål om att minska antalet lagar. Man skulle t.ex. kunna ta bort de flesta av alla dessa lagar — för det är en fruktansvärd massa — utom MBL-lagstiftningen. Vad vi har begärt innebär framför allt ett utredningskrav, och det förutsätter först och främst ett avslag på proposition 76. Lagstiftningen om personalinflytande är motstridande och trasslig — det har jag redogjort för — genom att personalrepresentanterna kan och får delta i beslut som enligt MBL uttryckligen är undantagna från avgörande inflytande av personalrepresentanterna. Med andra ord: Enligt MBL får man inte delta i beslut inom de områden som jag har angivit. När lagstiftningen från 1974 kom till, yttrade sig både HD, JK och regeringsrätten i mycket skarpa uttalanden mot att personalrepresentanterna skulle ges rösträtt. Om personalrepresentanterna har en bra och riktig synpunkt och argument som är viktiga att föra fram — och det är jag övertygad om att man oftast har — är det bra att dessa förs fram tidigare i beslutsprocessen än vid ett styrelsesammanträde. Då kommer man inte den kommunala representativa demokratin för när, och man får ändå framföra sina synpunkter. Gustav Persson medgav att majoriteten kunde skifta från styrelse till styrelse. Det var hans egen erfarenhet, och det är också min erfarenhet. Desto större anledning finns det då att titta över denna trassliga lagstiftning!
Herr talman! Jag tycker det är bra att Ingvar Karlsson säger att hans mening är att begränsa personalens inflytande. Det vill man tydligen göra på det sätt som jag säger, nämligen genom att exemplifiera i det oändliga, så att inflytandet blir en ren formalitet. Till Görel Bohlin vill jag säga att det förekommer skiftande frågor i styrelserna. Det är ju därför som det är så oerhört svårt att med exempel avgränsa alla. Det måste vara det praktiska arbetet som avgör, så som demokratin i Sverige alltid har fungerat. Jag tror att de styrelseledamöter som finns, både från de borgerliga partierna och från socialdemokraterna, har sådant förnuft att de kan avgöra om det är en politisk fråga eller en fråga som berör personalen. Det tror jag är en god garanti för att det här blir ett bra beslut. Herr talman! Får jag också yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på de borgerliga reservationerna.

Herr talman! I utskottets företrädares anförande fanns en antydan om att den ståndpunkt som jag och moderaterna har tagit i den här frågan skulle representera en negativ syn på de anställdas rätt att påverka de frågor som berör deras arbetsförhållanden. Jag vill därför inledningsvis, herr talman, tillåta mig att citera ett stycke ur motion 1982/83:182 som jag har väckt under den allmänna motionstiden.

Jag skall som Görel Bohlin tillåta mig att gå tillbaka till den utredning som låg till grund för 1974 års reform. Det var en utredning som framlades 1973 och som på gängse sätt blev föremål för remissbehandling. Som Görel Bohlin påpekade gav högsta domstolen regeringsrätten och justitiekanslern mycket bestämda remissyttranden. Jag skall tillåta mig att här citera några meningar ur vad justitiekanslern uttalade i denna fråga. Han uttalade: ”Flera statliga myndigheter har till uppgift att utöva offentlig myndighet i frågor av ingripande betydelse för medborgarna. Höga krav måste ställas på objektiviteten hos ledamöterna i myndigheternas organ. Något utrymme för personalgrupper att påverka myndigheters beslut finns inte och bör inte finnas.” Till följd av detta anmälde JK synnerligen stor tvekan mot förslagets principiella utformning. Innan man prövar den här frågan tycker jag att man på ett djupgående sätt bör analysera de skäl som åberopades för 1974 års reform. Jag har svårt att tänka mig att det finns bättre källor för att analysera skälen än att söka upp vad ansvarigt statsråd sade 1974 och vad utredningen grundade sina förslag på. Jag vill citera en mening ur utredningen STRU-SoU 1973:28. ”Motivet för personalrepresentation är värdet för de anställda att genom sina fackliga organ kunna påverka verksamheten inom myndigheten.” Detta är alltså en direkt referens till arbetsförhållandena inom myndigheten. ”Styrelserepresentation är ett komplement till nuvarande informationssystem för de anställda.” Statsrådet syftade alltså på intet sätt till att etablera en rätt att delta i beslut som kunde uppfattas tränga nära den representativa demokratin. Sedan 1974 års reform lades fram har mycket inom arbetsrättens område inträffat. Görel Bohlin har pekat på en del omständigheter och lagar som man fattade beslut om, framför allt naturligtvis 1976 då vi fick MBL. Samma år fick vi också den lag som utskottet hänvisar till, nämligen lagen om de anställdas rätt till representation i aktiebolags styrelse. Vi fick också 1978 dets.k. MBA, alltså avtalet om medbestämmande i statlig verksamhet, MBA-S, som reglerade de anställdas rätt att påverka de omständigheter som berörde deras arbetsförhållanden. De krav som alltså utgjorde grunden för 1974 års reform har på ett synnerligen utvidgat sätt tillfredsställts i de lagar som stiftats efter 1974, då den här reformen infördes. Jag vill gå längre än så. Jag vill också göra en granskning av vad som inträffat här i riksdagen efter 1976 års reform, då den utvidgade medbestämmanderätten antogs, och efter det att MBA förhandlades fram och godtogs av parterna — alltså medbestämmandeavtalet för statlig verksamhet. Jag vill hänvisa till att arbetsmarknadsutskottet i sitt betänkande nr 4 vid 1981/82 års riksmöte uttalade att MBL är fullt tillämplig på den offentliga sektorn såvitt gäller de anställdas anställningsoch arbetsförhållanden. — Arbetsmarknadsutskottet fann alltså att de anställda endast kunde delta i beslutsprocessen i frågor som avsåg anställningsoch arbetsförhållanden. I moderaternas partimotion 1982 fanns ett uttalande om att man borde skydda den representativa demokratin emot möjligheten till angrepp från ett vidgat arbetstagarinflytande i styrelsearbetet. Arbetsmarknadsutskottet behandlade även denna motion och detta yrkande i sitt betänkande nr 6 vid 1982/83 års riksmöte. Utskottet hänvisar på nytt enbart till att den reglering som finns i medbestämmandeavtalet och medbestämmandelagstiftningen täcker behovet. Jag kan alltså utan minsta tvekan konstatera, herr talman, att de syften som utgjorde grunden för 1974 års lagstiftning har uppnåtts i mycket stor utsträckning genom vad som har inträffat på arbetsrättens område därefter. Varför ställer då inte arbetsmarknadsutskottet upp på denna självklarhet nu? Man söker fram de argument som man möjligen kan finna och tar då till en hänvisning till lagen om anställdas representation i aktiebolagsstyrelser. Jag vill konstatera att det är en nödlösning när man tillgriper den parallellen. För det första kan vi konstatera att aktiebolagets styrelses ansvarsområde är strikt begränsat till de frågor som berör aktiebolagets förvaltning — det omfattar på intet sätt ett utövande av myndighet eller makt eller rätt att fatta beslut utanför denna begränsade krets. För det andra väljs inte aktiebolagets styrelse med utgångspunkt i politiska styrkeförhållanden utan på det sätt som Görel Bohlin redovisat i sitt inlägg. Herr talman! Till slut vill jag, för att belysa bristfälligheten i de argument som arbetsmarknadsutskottets majoritet åberopar, hänvisa till 18 § i lagen om anställdas representation i bolagsstyrelser. Lagstiftaren var nämligen långt mer förutseende än arbetsmarknadsutskottets majoritet varit då man skrev betänkande 15 denna gång. Lagstiftaren förutsåg just den situation som vi diskuterar här i kväll. 118 § slås fast att om styrelserepresentation för de anställda skulle medföra väsentlig olägenhet för aktiebolag på grund av att, i första rummet, styrelsens sammansättning är beroende av politiska styrkeförhållanden — den parallell som alltså majoriteten i arbetsmarknadsutskottet åberopar till stöd för sin talan — kan undantag medges från lagen. Paragrafen innehåller alltså en regel som visar att i de fall då styrelsens sammansättning är beroende av politiska styrkeförhållanden skall inte längre lagen som medger de anställda styrelserepresentation gälla. Det åberopade exemplet är alltså ett stöd för precis motsatt ståndpunkt, den som jag företräder. Jag vill än en gång säga att jag inte står här för att argumentera för ståndpunkten att de anställdas medbestämmande är oberättigat. Jag står här därför att jag vill skydda den politiska demokratin. Jag har sökt i annalerna efter skäl till att socialdemokraterna är så utomordentligt rädda för att acceptera att utvecklingen sedan 1974 givit långt mer än de anställda eller det ansvariga statsrådet önskade när reformen infördes. Jag kan då inte underlåta att hänvisa till vad jag läst i en av många socialdemokrater undertecknad motion, som väcktes under den allmänna motionstiden 1982, nr 664 av Lisa Mattson m.fl. Jag skall läsa upp några få meningar: ”Det är ——-— viktigt att polisen prioriterar rätt arbetsuppgifter. Av stor betydelse för att åstadkomma en riktig fördelning av polisens lokala resurser är att öka de förtroendevaldas inflytande för polisens verksamhet. Det bör ske genom att de förtroendevaldas inflytande i de lokala polisstyrelserna vidgas så att de ges möjligheter till prioriteringar i fråga om polisens verksamhet på det lokala planet.” När jag har läst detta kan jag inte frigöra mig från tanken att det är en strävan från socialdemokraterna att i större utsträckning än vad som nu är möjligt utöva kontroll och styrning över polisens verksamhet. Det torde vara — Nr 101 tveklöst att socialdemokraterna i långtgående utsträckning betraktar en ER Torsdagen den arbetstagarrepresentation i styrelserna som ett stöd för de ståndpunkter de 17 mars 1983 själva representerar. Med vad jag nu anfört, herr talman, vill jag hemställa om bifall till de av Föräldraförsäkmoderaterna avgivna reservationerna.

Herr talman! I socialförsäkringsutskottets betänkande 1982/83:16 angående föräldraförsäkringen behandlas två moderata motioner om en höjning av garantibeloppet inom föräldraförsäkringen. I den första motionen, 1982/ 83:380 av Ulf Adelsohn m.fl., hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om angelägenheten av att upprätthålla värdet av garantibeloppet inom föräldraförsäkringen. I den andra motionen, 1982/83:1260 av Nils Carlshamre m.fl., hemställs att riksdagen beslutar att garantibeloppet inom föräldraförsäkringen skall höjas från 37 till 50 kr. per ersättningsdag från den 1 juli 1983. Herr talman! Utskottet har med hänvisning till det samhällsekonomiska läget inte ansett sig kunna tillstyrka någon ytterligare höjning av garantinivån, ej heller göra några bindande uttalanden i detta hänseende för den aviserade arbetsgruppen, som skall göra en samlad översyn av det ekonomiska stödet till barnfamiljerna. Vi har därför en reservation i anslutning till detta beslut. Samhällets omkostnader för barnomsorgen belöper sig i runda tal till omkring 14 miljarder kronor Vårt förslag om en höjning från 37 till 50 kr. skulle kosta ca 60 milj.kr. Det är beklagansvärt att inte utskottets majoritet har ansett sig kunna bifalla vårt förslag. Vi begär inget extra anslag för täckande av dessa kostnader, därför att kostnaderna faller inom ramen för de besparingar som vi föreslagit inom socialförsäkringsområdet. Det borde vara självklart att hjälpa de sämst ställda barnfamiljerna. Trots att vi byggt ut barnomsorgen är det fortfarande många som faller igenom maskorna i det samhälleliga skyddsnätet. Garantibeloppet har inte följt med löneutvecklingen sedan det sist höjdes, den 1 juli 1979. Föräldrapenningen i Övrigt följer ju automatiskt lönernas utveckling. Sjunker garantibeloppets reella värde ytterligare kommer allt fler småbarnsföräldrar att få än mer ökade svårigheter att ta hand om sina späda barn under deras första levnadsår. Även om någon omfördelning skulle behöva ske inom föräldraförsäkringens ram, borde det vara självklart att i solidaritetens namn inte tillåta dessa att ytterligare komma efter andra grupper. Herr talman! Jag yrkar bifall till den moderata reservationen. Vi har också rörande vårdnadsersättning ett särskilt yttrande som delats ut på kammarens bord. Vårt förslag i motionen 1982/83:384 om vårdnadsersättning har hänvisats till socialutskottet, men vi delar centerns grunduppfattning i denna fråga. Dock har vårt förslag en annan inriktning, varför jag inte tar upp denna fråga nu utan hänvisar till det särskilda yttrandet.

Herr talman! Alla partier månar i sina politiska handlingsprogram om barnfamiljerna och menar att man vill förbättra deras situation. Det är därför mycket intressant att i dag kunna konstatera vilka partier som i praktisk handling försöker se till att dessa föresatser också verkställs med politiska beslut. I centerns partimotion framhålls den situation dagens barnfamiljer lever i. De flesta barn växer upp i familjer där båda föräldrarna förvärvsarbetar. 70 70 av kvinnorna med barn i åldern 0-3 år har förvärvsarbete. En av fyra vårdnadshavare är ensamstående. Det är ovanligt att släktingar eller andra vuxna bor tillsammans med kärnfamiljen. Man kan inte heller se familjen som ett entydigt begrepp. Det finns stora sociala, ekonomiska och kulturella skillnader inom gruppen barnfamiljer. Den lilla familjen kan ha svårt att tillgodose barns och vuxnas behov av gemenskap och stöd i olika sammanhang. Naturligtvis kan inte samhället klara av alla de problem familjen ställs inför, men det som i dag är problem kan till vissa delar rättas till. De som planerar i vårt samhälle har ett stort ansvar för att man undviker de fel som begicks under 1960 och 1970-talen. Den folkomflyttningen med de koncentrationer av människor som blev följden har visat sig i högsta grad barnovänlig. Många föräldrar känner osäkerhet i fostrarrollen, då experter i allt större utsträckning framförs i barnomsorgsdebatten. Vårt skattesystem och det tidigare ensidiga gynnandet av utbyggnad av kommunal barnomsorg har förvisso kvävt många goda möjligheter att lösa barnomsorgsproblem. Vi vet genom enkätundersökningar att många föräldrars högsta önskan är att själva vårda sina barn, men ekonomin tillåter inte detta. I centerns partimotion 1982/83:517 framför vi åter kravet på en fortsatt utbyggnad av vårdnadsersättningen. Vi har redan i dag tre månader med ersättning lika för alla, om man avstår från förvärvsarbete helt eller delvis. Dagersättningen utgår efter garantibeloppets storlek, som i dag uppgår till 37 kr. per dag. Den beskattas och är ATP-grundande. Den ger familjen en möjlighet att själv vårda sina barn. När denna första del av vårdnadersättningen genomfördes, fick reformen stöd från både moderaterna och folkpartiet. Socialdemokraterna har som bekant aldrig pläderat för att någon ersättning skall tillerkännas föräldrar för den vårdinsats de utför när de vårdar egna barn. Centern kräver i sin partimotion att tiden för vårdnadsersättningen förlängs med sex månader och att garantibeloppet höjs till 40 kr. per dag. Naturligtvis skulle det ha känts bra att kunna öka ersättningen till 50 kr. som moderaterna föreslår. Vi har i vår ekonomiska motion anvisat finansiering av en förlängning av reformen och en ökad dagersättning. Tyvärr fanns det då inte utrymme för att höja bidragsbeloppet ytterligare. Våra förslag kostar ca 300 milj.kr., och de kan ekonomiseras genom omfördelningar och besparingar. Vi anser detta som väl använda pengar som ger klara förbättringar för småbarnsfamiljerna. Att som småbarnsförälder hamna mellan de förmåner som finns i föräldraförsäkringen erbjuder ökade svårigheter i en ofta redan pressad situation. I föräldraförsäkringsutredningen har de problem utretts som Gunnel Jonäng framhållit i sin motion 1982/83:320. Föräldrapenning utgår inte i dag, då en hemarbetande förälder följer med sjukt barn till läkare, och det medför att den förälder som normalt förvärvsarbetar måste stanna hemma för att vårda annat eller andra barn i familjen. Detsamma händer när den förvärvsarbetande föräldern avstår från förvärvsarbete för att tillsammans med den andra föräldern, på läkares inrådan, följa med barnet till läkare i de fall barnet lider av en allvarlig sjukdom eller när båda föräldrarna behöver delta i läkarbesöket. Då utgår ingen ersättning. Föräldraförsäkringsutredningen har kunnat konstatera att det skulle orsaka marginella ökade kostnader om ersättning skulle utges i dessa fall. Vi anser att det för barnfamiljer i sådana situationer skulle innebära en lättnad om orättvisorna tillrättalades. Tyvärr är centerns representanter ensamma om sin uppfattning även när det gäller detta enkla krav. När det så gäller åldersgränsen vid vård av sjukt barn finns det problem i de fall då barnet är handikappat. Vi anser att denna fråga borde övervägas i den av regeringen i budgetpropositionen aviserade arbetsgruppen som skall göra en samlad översyn över barnfamiljernas situation, men vi får inte heller i det fallet stöd från övriga partier, vilket jag beklagar. Herr talman! Med detta yrkar jag avslag på reservation 1 och bifall till reservationerna 2, 3, 4, 5 och 6 vid socialförsäkringsutskottets betänkande 1982/83:16, och jag yrkar avslag på utskottets förslag i motsvarande delar.

Herr talman! Med tanke på att det finns viss oro i kammaren inför hemresorna skall jag fatta mig mycket kort och bara ta upp några punkter. Den största försämringen för barnfamiljerna har skett under åren 1976-1982. Då fick 260 000 barnfamiljer sina bostadsstöd urholkade eller borttagna. Karin Israelsson talade här om att man nu i en motion visar i praktisk handling vad man vill när det gäller barnfamiljerna. Men fanns det inte sex år då man genom politiska beslut kunnat visa den praktiska handlingen? Hade ni tre borgerliga partier kunnat ena er, hade vårdnadsbidragen varit realitet. Men inte ens i de motioner som nu föreligger finns det enighet om hur ett vårdnadsbidrag skall se ut i framtiden. Den socialdemokratiska regeringen har lagt fram ett paket på 2 miljarder kronor med förbättringar för barnfamiljerna. Departementschefen har i budgetpropositionen förutskickat att han har för avsikt att tillsätta en särskild arbetsgrupp för att göra en samlad bedömning av föreliggande och kommande utredningsmaterial beträffande det ekonomiska stödet till barnfamiljerna.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

Herr talman! Doris Håvik ville inte förlänga debatten, och jag skall fatta mig kort. Jag vill påstå att småbarnsfamiljerna tillerkändes betydande förbättringar under de år det hänvisas till. Vi har i praktisk handling visat att småbarnsföräldrar fått ökad möjlighet till ledighet för vård av egna barn. Det är den typ av vårdersättning som är genomförd. Det har också genomförts möjlighet till förkortad arbetstid. Det har också blivit möjligt att räkna ATP-poäng för vård av egna barn — en klar förbättring — och en lång rad andra förbättringar har också praktiskt visat att vi menar allvar. Det är synd att inte socialdemokraterna också tycker att vårdnadsersättning är något att satsa på. I så fall hade man kunnat ställa upp på det förslag vi nu framför i vår motion.
Herr talman! Helt kort: Den största insatsen när det gällde vårdnadsersättning gjorde faktiskt centern ett halvår före valet. Den 24 mars debatterade vi i denna kammare en förlängning av vårdnadsersättningen om sex månader, och då bad man från centerhåll att riksdagen skulle uttala sig till regeringen att detta var en angelägen fråga. Det var ju mycket unikt att man bad att riksdagen skulle uttala sig till regeringen, till den centerpartistiska socialministern. Vi hade kanske väntat att initiativet hade kommit från det hållet.